Fru talman! Jag vill tacka alldeles särskilt för det senaste tillägget. I den motion som jag senast avgav tillsammans med Inger Koch skrev vi att det nu är hög tid att ett förslag läggs fram i denna utbildningsfråga. Jag ser fram emot ett sådant förslag, herr utbildningsminister.

Fru talman! Jag håller med om att det kan finnas andra vägar som är bättre när det gäller vårdnadsoch umgängesärendena, t.ex. att man lyssnar på barnen. De kan själva få lämna den information som behövs. Man kan tro på barn på ett bättre sätt än man har gjort tidigare. Men det är inte detta som min fråga gäller, utan den gäller de sociala målen. Och denna fråga har man alltså utrett sedan 1977. När vi antog socialtjänstpropositionen 1980 så skulle frågan naturligtvis ha lösts. Men då sades det att denna fråga skulle lösas tillsammans med vårdnads och umgängesfrågorna i utredningen om barnens rätt. Nästa tillfälle då vi borde ha löst denna fråga var våren 1990 när vi antog de nya LVU-reglerna. Givetvis borde denna fråga ha lösts då, men det skedde inte. Jag är mycket besviken över det. Jag skrev motioner om det då, men man hänvisade fortfarande till regeringens beredning av förslagen från utredningen om barnens rätt. Därför står mitt hopp nu till statsrådet Laurén om att man ändå skulle kunna titta på frågan om talerätten i sociala mål. Vi kan alltså inte ha ett kontinuerligt utredande. Detta utredande har pågått i 14 år, och jag vill faktiskt att denna fråga skall lösas snart.
Fru talman! Jag kan förstå att Lena Öhrsvik vill ha denna fråga löst efter 14 års utredande. Men jag kan i dag inte utlova något resultat, jag kan bara säga att det är sannolikt att denna fråga kommer upp i detta sammanhang, eftersom frågorna tidigare har kopplats ihop.
Fru talman! Som jag sade tidigare står mitt hopp nu till statsrådet Laurén, eftersom jag inte kunde få mina riksdagskamrater med på att uttala att denna fråga borde tas upp i detta sammanhang. En sådan beställning kunde faktiskt ha gjorts. Då hade det kanske varit litet enklare. Jag kommer naturligtvis att bevaka denna fråga även i fortsättningen. Men jag hoppas på en välvillig behandling, som det heter.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ask för svaret. En preliminär version av svaret fick jag redan i går genom radioprogrammet Efter tre, där en läxtrött tolvåring som ringde till programmet fick tröstande ord av Beatrice Ask men samtidigt klara besked om att den skola som skall bli Europas bästa också kommer att använda läxor som en väsentlig inlärningsmetod. Tolvåringens värsta ämne var engelska. Produktivitetsdelegationen har naturligtvis sina alldeles speciella utgångspunkter när den granskar den svenska skolan. Och slutsatserna kan väl inte anses vara den enda ledstjärnan för den fortsatta skolutvecklingen, men de måste ändå vägas in. När man säger att det är utbildningssystemets inriktning och kvalitet i förhållande till konkurrentländerna som är av stor betydelse för produktivitetens utveckling, måste vi alltså hela tiden sträva efter att fånga upp nya idéer. Man är speciellt orolig för matematiken, där läxornas betydelse tydligen är alldeles särskilt tydlig. Och jag tycker att Beatrice Asks svar andas en viss oro för Sveriges del just på denna punkt. För den som under valrörelsen fick möjlighet att tala moderat skolpolitik med elever från olika stadier är det förbluffande med vilket allvar de engagerade sig i frågor som rör skolans kvalitet. Det gällde oftast läroböckerna och ganska ofta skollokalerna. Men en årskurs 6 från en skola i I arbetet med att skapa Europas bästa skola har vi således eleverna med oss. Med rätt förberedelser kan det säkert också vara möjligt att få även pojkarna att inse betydelsen av att ha läxor. Och betygssystemet kan kanske bidra till den förståelsen.

Fru talman! Inte minst den sista punkten om studietekniken tror jag är väldigt viktig. Då grundlägger man nämligen, som vi sade under valrörelsen, goda vanor och ger ett ansvar som är av värde för framtiden. Ulf Elfving målade i gårdagens program upp en skräckbild av en elev som gick till skolbussen kl. 7.00 på morgonen och som inte var hemma igen förrän kl. 17.00 och undrade hur han skulle få tid att läsa några läxor. Min erfarenhet är att det snarare är på det sättet att tonårselever oftare brukar klaga över att de inte har något att göra på eftermiddagar och kvällar. Och då kanske läxor är lösningen på deras sysselsättningsproblem.
Fru talman! Skräckvision eller inte, barn som har långt till skolan kan ha långa och arbetsamma skoldagar. Men jag tror ändå att vi måste se på genomsnittet. Sedan får man utgå från att lärare och föräldrar har ett visst omdöme när det gäller att ställa krav på mängden läxor och att lärarna också försöker fördela läxor och skrivningar på ett sådant sätt att eleverna får en rimlig arbetssitation, annars blir vardagen helt omöjlig att hantera. Men jag tror, som sagt, att vi är på väg mot en sundare inställning när det gäller dessa frågor i svensk skola. Och jag skall också se till att dessa frågor i läroplansarbete m.m. ges den uppmärksamhet som jag tycker att de är värda. Jag vill också säga att det är bra att vi nu börjar få en del undersökningar där svensk skola jämförs med andra länders skolor, eftersom vi har ett och annat att lära. Och vi kanske också kan komma på att en del saker är bra i vår egen skola, och det är också roligt.

Herr talman! Tage Påhlsson har frågat mig om regeringen överväger att ge exportkreditnämnden generösare regler för kreditgarantigivning när det gäller export till östeuropeiska stater, i första hand Sovjetunionen. Riksdagen beslutade i maj 1990 om nya riktlinjer för exportkreditnämndens garantigivning. Orsaken var bl.a. de stora förluster som uppkommit i nämndens garantiverksamhet till följd av skuldkrisen. Riktlinjerna innebär bl.a. att garantigivningen i det s.k. normalsystemet skall ske med målet att verksamheten skall gå ihop. För det s.k. LT-systemet gäller målet på sikt. LT står för långfristiga krediter, dvs. krediter med en löptid på över fem år. Mot denna bakgrund gör EKN en ingående prövning av förlustrisken innan beslut om garanti fattas. Garantier utfärdas inte för länder där risken för utebliven betalning bedöms vara mycket stor. Vidare tillämpas ett system där premien är högre för större risker än för mindre. Vad beträffar de central och östeuropeiska länderna är EKN i dag öppen för garantigivning för export till Polen, Tjeckoslovakien och Ungern. För Albanien, Rumänien och Sovjetunionen utfärdas endast garantier för en kredittid på upp till ett år. För vissa av de länder jag nu har nämnt gäller dessutom andra begränsningar. För Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Jugoslavien utfärdas för närvarande inga garantier. Ansökningen om medellånga och långa garantier för Sovjetunionen bordläggs för närvarande på grund av den politiska och ekonomiska osäkerheten och den bristande kreditvärdigheten. Regeringen har för närvarande inga planer på att föreslå förändringar i riktlinjerna för EKNs garantigivning. Erfarenheterna visar att det är viktigt att exportkreditgarantiverksamheten, mot bakgrund av förlustrisken för staten, bedrivs utifrån realistiska riskbedömningar och att verksamheten varken utvecklas till ett sätt att medvetet subventionera export eller till ett instrument för utvecklingssamarbete med andra länder. Härtill kommer att Sverige, på riksdagens uppmaning, i internationella fora verkar för att alla garantiinstitut skall bedriva en verksamhet som går ihop och i vilken riskbaserade premier tillämpas. Flertalet OECD-länders garantiinstitut har numera i likhet med Sverige en mycket restriktiv politik avseende garantigivning för Sovjetunionen. Situationen i Sovjetunionen vad gäller valutatillgång, betalningsförmåga och kreditvärdighet belystes i förra veckans överenskommelse mellan företrädare för G 7 länderna och de sovjetiska republikerna. Som en följd härav är avsikten att en överenskommelse skall träffas inom Parisklubben om senareläggning av betalningar av den sovjetiska utlandsskulden. Jag är medveten om att svensk industri har intresserat sig för en rad stora projekt i Sovjetunionen och i det övriga Östeuropa och att dessa länders behov av samarbete med utländska företag är mycket stort. Denna fråga övervägs för närvarande i regeringskansliet. Samtidigt vill jag säga, med hänvisning till formuleringar i Tage Påhlssons fråga, att grunden för ett varaktigt och stabilt varuutbyte ändå måste vara att köparen betalar.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Dinkelspiel för svaret. Anledningen till att jag ställde den här frågan är att jag under den senaste tiden från olika håll fått oroliga frågor och fått höra funderingar om det svenska näringslivets möjligheter att utveckla östhandeln, nu och för framtiden. Det är ett faktum att flertalet industriföretag i landet har svårigheter att fullfölja sina planer beträffande exportaffärer till just de östeuropeiska staterna, framför allt Sovjet, och just på grund av problem med krediter -- det är ju ett känt faktum att man där har svårt att betala, i varje fall inom vad vi betraktar som rimlig tid. Som en följd därav får man i flera fall ta till driftsinskränkningar, då produktionen ofta är inriktad på den typ av produkter som skulle vara lämpliga där. Det är i första hand affärer med långa krediter -- enligt exportkreditnämndens regler innebär det längre än ett år -- som här drabbas. Det finns enligt EKN i dag inte något förbud mot att ge garantier på kortare tid än ett år till exempelvis Sovjet, men när det gäller de längre har man slagit till bromsarna. Jag kan som exempel nämna ett verkstadsföretag i Norrland som har utvecklat ett mycket intressant utrustningspaket för rekognosering av sovjetryska oljeriggar -- det är ju en sak som skulle förbättra Sovjetunionens inhemska oljeförsörjning och landets möjligheter att exportera och få västvaluta, med allt vad det innebär. Ett sådant projekt skulle innebära att verkstadsföretaget i fråga inte behövde permittera och dra ned på produktionen. Grunden skall vara att köparen skall betala -- det är självklart. Men det är fråga om när köparen skall betala. Vi måste alltså kunna hjälpa till och därmed hjälpa även vår egen industri. Jag skulle då vilja fråga statsrådet om det G 7-möte som ägde rum förra veckan. Man fattade där ett beslut om att ställa upp och hjälpa Sovjet. Kommer detta inte att innebära någon ändring av Sveriges inställning?
Herr talman! Låt mig först säga att jag är väl medveten om den oro som många företag här känner, inte minst mot bakgrund av deras intresse av att exportera till Sovjetunionen och till andra central och östeuropeiska länder. Utgångspunkt för arbetet här måste vara den politik som har lagts fast för exportkreditnämnden, nämligen att man gör en riskbedömning, och bedömer man att risken är stor att man kommer att göra förluster trots höga premier och självrisk skall exportkreditnämnden enligt sina riktlinjer inte ge några garantier. Situationen kan ju komma att förändras genom att man gör en annan riskbedömning. Just en sådan sak som en skuldkonsolidering, exempelvis inom ramen för Parisklubben, kan liksom även andra faktorer komma att förändra exportkreditnämndens politik i det här avseendet liksom i andra avseenden, t.ex. när det gäller premiesättning och liknande. Så har det t.ex. varit olika politik under året för de olika länder som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Men jag kan för dagen inte ställa någon förändrad politik i utsikt. Låt mig göra tillägget, att när man går utanför sådana här ramar och gör direkta biståndsinsatser -- i så fall måste det bli fråga om det -- har man naturligtvis att väga det mot andra insatser. Vi överväger för närvarande inom regeringskansliet biståndsinsatser i första hand för de baltiska länderna och närområdet, och då måste detta vägas mot andra insatser, kanske av ännu mer akut slag.

Herr talman! Jag skulle då bara vilja fråga statsrådet vad, konkret, som skulle krävas för att vi från svensk sida i dag skulle kunna gå in för en annan kreditbedömningsmodell när det gäller
Herr talman! Det är inte fråga om någon annan kreditbedömningsmodell -- det är fråga om att inom ramen för den nuvarande modellen göra en annan kreditbedömning. Det avgörs av objektiva faktorer av typ skuldkonsolidering och en annan värdering av landets möjligheter att återbetala. Går man utanför den bedömningen måste man gå in med direkta insatser av annat slag, och då måste betalningsbalansstöd och kreditgarantier vägas mot andra insatser som exempelvis tekniskt bistånd, som kanske är den mest angelägna uppgiften just nu i förhållande till exempelvis de baltiska länderna.
Herr talman! Låt mig då slutligen bara fråga statsrådet: Väger statsrådet och regeringen då i det sammanhanget in den svenska exportindustrins situation?

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig på vilket sätt riksdagsbehandlingen av EES-avtalet påverkas av att paraferingen av avtalet skjutits upp. I dag anordnar EG en intern hearing om EES avtalet. Jag hoppas att det skall bli möjligt att parafera avtalet mycket kort tid därefter. Omedelbart efter paraferingen kommer regeringen att genomföra sedvanligt remissförfarande. Regeringen avser därefter att planenligt lägga fram lagrådsremiss i februari 1992, följd av en proposition i mars. Det är min bedömning att uppskovet inte kommer att förändra vare sig tidtabellen för det svenska beredningsarbetet eller tidpunkten för EES-avtalets ikraftträdande.

Herr talman! Till svar vill jag för det första säga att jag föredrar att vara optimist i de flesta av livets skeden. Man har mycket roligare så. För det andra: Jag har avsiktligt uttryckt mig försiktigt; jag har sagt att jag hoppas -- jag har inte sagt att jag kan garantera det -- att vi kommer att klara tidtabellen när det gäller paraferingen, men jag har förhoppningar om att vi skall kunna klara den och att det bara blir några veckors förskjutning när det gäller paraferingen och kanske inte alls så lång förskjutning när det gäller undertecknandet, som är det väsentliga. När det sedan gäller tidtabellen som sådan är det sant att det har skett förskjutningar. Jag menar att man måste sätta målet högt om man går in i en förhandling, även till priset av att behöva erkänna att man inte kunnat klara den tidtabell som gjorts upp. Sätter man ett lågt mål kommer man ingen vart. I det stora hela måste jag säga att jag tycker att vi har lyckats hålla tidtabellen ganska väl. Och, Gudrun Schyman, erkänn: Målet var när vi startade förhandlingarna att avtalet skulle träda i kraft den 1 januari 1993. Hittills pekar det mesta på att vi kommer att klara den tidtabellen och vara klara den Slutligen vill jag när det gäller riksdagsbehandlingen och liknande säga att vi har lagt in reservtid, precis som vi gjorde när vi gick ut. För vår del hoppas vi att ärendet skall kunna slutbehandlas i riksdagen redan under vårriksdagen. Därför vill vi lägga fram en proposition i mars. Men här finns ganska mycket reservtid. Det behöver inte vara klart förrän den 31 I sammanhanget kan jag peka på att schweizarna har folkomröstning så sent som den 6 december 1992. Vi har lagt in ordentligt med reservtid, och det kommer att finnas god tid för behandling av den här propositionen i riksdagen.

Herr talman! Vi får återkomma, jag tror det blir om två veckor. Vi har redan tid inbokad för fortsatt debatt om avtalet och EG-medlemskapet.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Min fråga kanske kan tyckas formalistisk, men bakgrunden till den är att pressmeddelandet gav mig intrycket att det var fråga om en officiell resa. Jag har ingenting emot -- det vill jag slå fast -- att ministrar reser, att riksdagsledamöter reser, att vi reser officiellt eller att vi reser via våra partier. Jag tror att det är nödvändigt, inte minst med tanke på att Sverige nu har sökt medlemskap i EG. Jag har nu fått beskedet att det var en partiresa som civilministern deltog i, och jag är nöjd med det svaret.

Herr talman! Gustaf von Essen har frågat statsrådet Bo Lundgren vilka åtgärder han är beredd att föreslå med anledning av förslagen i utredningen Att förvalta kulturmiljöer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Betänkandet innehåller flera förslag inom skattelagstiftningen. I regeringens proposition Skattepolitik för tillväxt lämnas förslag inom skatteområdet som syftar till att stimulera små och nyföretagandet. Dessa förslag är viktiga för villkoren för den typ av jordegendomar där herrgårdarna oftast återfinns. Bland förslagen kan nämnas att skogsvårdsavgiften avskaffas och att förmögenhetsskatten sätts ned för att helt tas bort fr.o.m. 1995 års taxering. Vidare sänks arvs och gåvoskatten kraftigt. I propositionen nämns också att regeringen avser att lägga fram förslag om ytterligare förändringar för att främja företagandet. I samband med att dessa förslag tas fram räknar jag med att regeringen kommer att behandla också de delar av betänkandet. Att förvalta kulturmiljöer som handlar om de ekonomiska villkoren för ägare av kulturhistoriskt värdefulla mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter. Jag hoppas att det därmed skall ha framgått av mitt svar att regeringen ingalunda är omedveten eller bortser från vikten av en god förvaltning av kulturmiljöer i Sverige.
Herr talman! Jag är tacksam för svaret. Jag tycker att det är intressant att konstatera att regering och riksdag redan är på väg att anta många förslag som är mycket bra för företag av den typ som vi talar om. Därom råder inget som helst tvivel. Men vad det är fråga om här är hur man skall bevara just de här speciella kulturmiljöerna. Skatteomläggningen har inneburit just att man inte längre får avdragsrätt såsom näringsfastighet för de här stora slotten och herrgårdarna. Det gör att de privata ägarna kommer att få det mycket svårt att underhålla dessa stora kulturmiljöer och kanske på sikt t.o.m. få det svårt att bo kvar. Jag tror att det är mycket skatteteknisk lagstiftning som behöver ses över på detta område. Det var därför jag ursprungligen ställde frågan till Bo Lundgren. Kan man räkna med att regeringen kommer att lägga fram förslag om återinförande av avdragsrätten för kostnader för drift och underhåll avseende dessa fastigheter? Det är egentligen det som önskas i första hand, och det kanske är det som är det allra viktigaste.
Herr talman! Som jag har redovisat bereds de här frågorna i regeringskansliet. Den exakta tekniken för att åstadkomma bättre möjligheter för ägarna till den här typen av fastigheter kan jag inte ge besked om i dag. Men jag tyckte också att det var värdefullt att redovisa de många förslag som redan ligger här i riksdagen för behandling, förslag som ger ett mycket bättre utrymme för ägarna till de här egendomarna att ta ansvar också för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Jag tyckte att det var viktigt att visa att vi här redan har satt i gång.
Herr talman! Jag säger fortfarande att det som har föreslagits är mycket bra. Men det gäller alla företag; alla skogsägare, jordbruksägare och över huvud taget alla småföretag. Det jag talar om här är en specifik grupp som har de här stora kulturarven att förvalta. De har hittills inte berörts av de förslag som regeringen har lagt fram. Det är just det som är min poäng: Kan man göra någonting för just dessa grupper, så att de kan slå vakt om de här kulturmiljöerna? Samhället och staten har ett ansvar för kulturarvet, liksom de enskilda företagen i de här hänseendena. Men man kan inte enbart, bara för att man har skapat en bättre skattesituation för alla, säga att det skall vara någonting som specifikt hjälper de här gruppernas situation.
Herr talman! Det är alltså ingen nackdel att även dessa jordägare kan utnyttja generella förändringar i skattesystemet. Det är faktiskt inga oväsentliga förändringar som nu har föreslagits av regeringen. Men det viktiga i det här svaret är kanske att regeringen just med utgångspunkt från de överväganden som har gjorts i den nämnda utredningen är beredd att titta vidare på de här frågorna, speciellt med utgångspunkt från dessa fastighetsägare och dessa jordegendomar.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder med anledning av några händelser, som uppges ha inträffat vid en av invandrarverkets förläggningar. Statens invandrarverk är en självständig myndighet och jag kan inte som invandrarminister lägga mig i enskilda fall. Invandrarverkets övergripande mål för förläggningsverksamheten är ett värdigt, respektfullt och medmänskligt flyktingmottagande. För att uppnå målen krävs, utöver en snabb hantering av tillståndsärenden och korta handläggningstider, ett bemötande som präglas av yrkesmässighet och god yrkesetik. I verkets Riktlinjer för meningsfull vistelse för asylsökande på förläggning liksom i dess förläggningshandbok formuleras det förhållningssätt och den yrkesetik som skall vara en gemensam utgångspunkt för den personal som arbetar med asylsökande inom förläggningsverksamheten. Regeringen avser att se över systemet för flyktingmottagande i syfte att öka flexibiliteten, motverka långa vistelser på förläggning samt ge asylsökande och flyktingar större frihet att ordna sitt eget boende. En sådan översyn kan självfallet få konsekvenser som gör att invandrarverket måste anpassa sina riktlinjer till ett reformerat flyktingmottagande.

Herr talman! Som jag sade tidigare tänker vi se över frågan om flyktingförläggningarna. Det har sin bakgrund i att vi är kritiska till den planmässighet som finns i flyktingmottagandet. När det gäller situationen i dag har Berith Eriksson nu inte direkt tagit upp de aktuella fallen, och jag är förhindrad att gå in i och redovisa verkligheten bakom fallen. Vid kommunanvisningar finns emellertid möjligheter för flyktingar att komma till andra kommuner än dem som anvisas av invandrarverket. Man kan naturligtvis flytta vart man vill om man ordnar arbete och bostad själv. Vid kommunplaceringen kan hänsyn också tas till om man har skaffat sig ett arbete, om man behöver medicinsk vård eller om man har nära anhöriga. Det skall ingå i bedömningen att hänsyn skall tas till den enskilde flyktingens egna privata önskemål.
Herr talman! Det var ett svar som jag kanske kan använda mig av och vara tillfreds med. Men jag övervägde faktiskt att polisanmäla förläggningschefen. Det har i andra fall gått så långt att personer som har ordnat bostad och arbete ändå har varit tvungna att ta en anvisad kommunplacering. Kommunen har då ställt upp på att flyktingen kommer dit en vecka och sedan ordnas vidaretransport till en annan kommun. Så får inte en organisation användas. Det kan inte vara meningen att människor skall passa organisationen, utan en organisation har man för människornas skull.

Herr talman! Birger Andersson har frågat näringsministern om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att upprätthålla servicenivån avseende tankställen för motorfordon på landsbygden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Flyktiga organiska ämnen från bl.a. bensin har sådana effekter på miljö och hälsa att begränsningar är viktiga framför allt i tätorter. Jag vill därför påminna om det ställningstagande riksdagen har gjort i denna fråga tidigare i år genom att som ett delmål fastslå att utsläppen skall minska med 50 % mellan år 1988 och år 2000. Denna ambition omfattar förutom åtgärder inom trafiksektorn åtgärder inom bensinhantering, energiproduktion, lösningsmedelsutsläpp och industriella processutsläpp. Syftet med återföringssystem för bensinångor vid tankning, de s.k. tankmuffarna, är att minska de totala utsläppen av flyktiga organiska ämnen och minska risken för negativ hälsopåverkan för de som bor eller i övrigt vistas i bensinstationers närhet. Naturvårdsverket har utarbetat föreskrifter om återvinningssystem vid tankning. I arbetet med förskrifterna har företrädare för Svenska kommunförbundet, oljebranschen, sprängämnesinspektionen och bilindustrin medverkat. Muffarna skall för resp. oljebolag vara installerade enligt en viss tidsplan som innebär att stationer med liten försäljningsvolym i glesbygder får längst omställningstid. Den 1 januari 1994 skall landets samtliga mackar med försäljning på minst 2 000 m3 vara utrustade med muffar, medan för övriga mackar gäller den 1 januari 1995. Redan till årsskiftet 1991/92 kommer 100 % av stationerna inom Storstockholm, Göteborgs och Malmöområdet att ha muffar enligt planerna. Oljeföretagen skall varje år redovisa aktuellt utbyggnadsläge till naturvårdsverket. På landsbygd och i glesbygd med liten försäljningsvolym är miljö och hälsovinsten med återföringssystem relativt sett marginell. Om tankstället står inför nedläggning på grund av alltför höga kostnader för installation av återföringssystem för bensinångor vid tankning, kan naturvårdsverket medge dispens från sina föreskrifter. Möjlighet till dispens finns även efter den 1 januari 1995. Det finns i dag därför ingen anledning till åtgärder från regeringens sida. Frågan om utsläpp av flyktiga organiska ämnen har även behandlats internationellt. Jag kan meddela att inom ECE-konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar har ett protokoll undertecknats förra veckan. Protokollet innebär i stort en 30-procentig minskning av utsläppen till år 2000.

Herr talman! Avsikten med tankmuffarna vid bensinmackarna är att rädda miljön från utsläpp av flyktiga organiska ämnen. Avsikten är naturligtvis inte att slå ihjäl små tankställen som är nödvändiga för servicenivån och för de som bor i glesbygd. Därför måste man naturligtvis följa utvecklingen och se hur hanteringen verkställs i praktiken. Vi har därför en sådan lång övergångstid. Under denna tid kan man även överväga de åtgärder som i övrigt kan komma att behövas. Jag vill i dag inte ge ett konkret svar på den mycket konkreta frågan om en ändring i förordningen när det gäller glesbygdsstöd. Men jag tror att vi mycket väl kan hamna i en situation där man måste förlänga tiden. I så fall måste man göra en avvägning mellan det alternativet med dess miljönackdelar och andra åtgärder som också kan vara tänkbara, för att få en så hundraprocentig anslutning till systemet som möjligt. Det finns i dag ingen grund för att göra en sådan avvägning. Vi måste avvakta hur utvecklingen kommer att bli på de olika ställena. Regeringen kommer att noga följa frågan.
Herr talman! Jag är medveten om -- vilket miljöministern säger i svaret -- att det finns dispensmöjligheter. Dem kommer man nog att utnyttja på sina håll. Men jag tror att man även bör försöka hitta andra lösningar. Om jag förstod miljöministern rätt är han inte helt ovillig till att arbeta för att det kan bli en lösning när det gäller avskrivningslån och höjda procentsatser genom förordningen om glesbygdsstöd. Som jag sade tidigare hade man under två år i slutet av 1980-talet möjlighet att nå upp till 75 %. Jag har konsumentverkets skrivelse framför mig. I sin första skrivelse ville verket att man skulle gå upp till 100 % i avskrivningslån. I den senaste skrivelsen som lämnades till regeringen för en månad sedan föreslog man högst 90 %. Från konsumentverkets sida är man inne på att föreslå en höjning av procentsatserna när det gäller avskrivningslån. Jag är tacksam för att miljöministern har givit mig en förhoppning om att detta även skall kunna lösas på den vägen. Än en gång tack för svaret.

Herr talman! Johan Lönnroth har med anledning av att JO uttalat kritik mot den av Göteborgs kommun utgivna ''Miljökatalogen'' frågat mig vad jag avser göra för att ge kommunerna stöd i deras fortsatta miljö och konsumentupplysning om produkter. Lagen om kemiska produkter har till syfte att förebygga risker för skada på hälsan och på miljön på grund av kemiska produkters inneboende egenskaper. Det är viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar för att miljöbelastningen skall bli så liten som möjligt. Konsumenternas val är viktiga dels för att minimera miljöpåverkan från de konsumentprodukter som finns på marknaden i dag, dels för att påverka producenter och leverantörer att utveckla mindre hälso och miljöskadliga alternativ. För att konsumenten skall ha en rimlig möjlighet att ta ett sådant ansvar behövs vägledning. Kommunernas information till konsumenterna har här en angelägen funktion att fylla. För att kommunerna skall åtnjuta förtroende från allmänheten och från företagen är det givetvis nödvändigt att informationen är vederhäftig och bygger på vetenskaplig grund. Det är enligt min mening lovvärt att kommunerna, som Göteborgs kommun har gjort, tar initiativ till brett upplagda informationskampanjer om hushållskemikalier för att underlätta för konsumenterna att göra miljömässigt motiverade val. I detta sammanhang vill jag poängtera att de enda kemiska produkter som granskas och godkänns av fackmyndighet är läkemedel och bekämpningsmedel. För övriga kemiska produkter gäller att det är företagens ansvar att se till att produkterna är väl utredda och att informera om eventuella risker för hälsa och miljö. De kemiska produkter som i dag finns på marknaden är således med det nämnda undantaget inte ''godkända'' av någon fackmyndighet, utan det är företagens ansvar att se till att de är så litet hälsooch miljöskadliga som möjligt. Jag vill också återigen betona att även konsumenterna har en viktig funktion att fylla för att driva utvecklingen i riktning mot produkter som inte skadar hälsa och miljö. I nordiskt samarbete utvecklas för närvarande ett system med positiv miljömärkning av konsumentprodukter i syfte att hjälpa konsumenterna att välja mindre miljöbelastande alternativ. Den positiva miljömärkningen kommer, tillsammans med de regler för negativ miljömärkning av olika kemiska ämnen som beslutas av kemikalieinspektionen inom kort, att underlätta för kommuner och andra att ta fram bra information till konsumenterna om miljöpåverkan av olika produkter. Jag kommer att fortsätta att inte bara hävda kommunernas rätt att ge ut information om produkters miljöegenskaper utan också uppmana dem att gärna göra detta.
Herr talman! Jag tackar miljöministern så mycket för svaret. Jag lämnade in min fråga för tre veckor sedan. Miljöministern har sagt många kloka saker i den här frågan sedan dess. Frågan är därför litet överspelad. Jag noterade bl.a. att Olof Johansson inte tvättar i Via. Olof Johansson säger att det är företagens ansvar att produkterna är väl utredda och att informera om eventuella risker för hälsa och miljö. Det gäller faktiskt mycket mera än så. Vi har en lag om kemiska produkter, där det står att tillverkare och importörer genom egna undersökningar eller på annat sätt skall se till att det finns tillfredsställande utredningar för bedömningar av olika hälso och miljöskador som produkten kan medföra. Man skulle kunna uttrycka det så som jag tror att Björn Gillberg gjorde i en tidningsartikel, nämligen att det cirkulerar en mängd olagliga produkter på den svenska marknaden. Man tycker då att det skulle behövas mera konkreta åtgärder för att lagen skall följas. Jag undrar om inte Olof Johansson borde göra något mera utöver själva uttalandena. Jag hörde i morse på Konsumentekot i radio att storproducenter på det här området har gått till attack mot svanmärkningen. Industriförbundet har pressat på för att den alltför miljöaktivistiske utredaren i miljömärkningskommittén skulle få sparken. Det har tydligen redan skett. Nu kräver även industrin flera representanter i styrelsen för det här. Man verkar vilja sabotera verksamheten. Jag skulle vilja fråga om miljöministern är beredd att ta strid i den här frågan.
Herr talman! Jag beklagar att svaret har dröjt. Det beror på att jag har varit ute på resor, dels i Nordiska rådet, dels i samband med undertecknandet i Genève förra tisdagen av konventionen om flyktiga organiska ämnen. Jag ber om ursäkt för det, men nu har jag hunnit uttala mig i den här frågan, som Johan Lönnroth också påpekar. Jag vill betona att det är viktigt att de led som ligger före konsumenten tar sitt ansvar, och detta är ju precis vad som sägs i lagen om kemiska produkter, 5 §. Det finns alltså en generell skyldighet för den som hanterar eller importerar en kemisk produkt att vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka skada på människor eller i miljön. Därvid skall sådana produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga enligt den s.k. Jag utesluter inte att denna lagstiftning måste skärpas, men det allra bästa är om konsumenten är så väl informerad att han eller hon kan sortera bort även de risker som skulle kunna betecknas som diffusa, dvs. det som är osäkert. Detta kan bara ske om konsumenterna ges god information. Vi skall inte dra alla producenter över en kam, men det finns en del som inte fullt ut tar detta ansvar och som dessutom uttalar sig på ett sådant sätt eller ställer sig vid sidan av det nödvändiga arbetet för miljömärkning på ett sådant sätt att de verkligen inte heller gynnar sitt eget intresse. Vi har sett vad detta kan innebära när det gäller pappersprodukter med klor i. Konsumenterna väljer i dag mycket miljömedvetet, och det tror jag att de kommer att göra också i fortsättningen.

Herr talman! Det finns verkligen inga sådana signaler, i varje fall inte från mitt håll, och jag har heller inte uppfattat några sådana signaler från någon annan i den regering jag tillhör. Jag känner via media till fallet med en person som tydligen har satts åt sidan i samband med detta arbete. Det handlar alltså om den s.k. svanmärkningen. Det är en modell som bygger på att parterna samarbetar, och jag tycker att det är bra om man kan gå vidare på den vägen. Om man i samband med detta hamnar i hårda konflikter, kan det förstås till sist uppstå en situation där det krävs en skiljedomare. I så fall är naturligtvis en vetenskaplig granskning av olika produkter alternativet. Men det är inte något riktigt bra alternativ att reglera hela marknaden av kemikalieprodukter.
Herr talman! Det kan säkert behövas en skiljedomare, och jag skulle gärna se att miljöministern ibland fick agera som denna skiljedomare. Men jag är rädd att det finns andra krafter i regeringen som är mer välvilligt inställda till företagens nya självmedvetenhet, och företagen räknar kanske nu kallt med att de skall slippa ifrån ökade krav på att följa lagen om kemiska produkter. Det är detta som det finns oroande tecken på. Jag skulle vilja höra miljöministern uttala sig litet starkare på den punkten. Är miljöministern alltså beredd att konkret gå ut på någon punkt och attackera de storföretag som i dag uppenbarligen vägrar att vara med om den mer miljömedvetna märkningen av produkter?
Herr talman! Jag tycker illa om Johan Lönnroths förstuckna kommentarer om vad olika personer i regeringen måhända har gjort i detta sammanhang. Jag skall sätta mig in i vad som har hänt i kommittén för miljömärkning, som alltså sorterar under civildepartementet. Det är på den grundvalen som jag kommer att driva frågorna vidare, på samma sätt som jag har gjort hittills. Jag vet att det handlar om ett ganska hårt arbete. Det är svårt att komma fram, men det är ingenting nytt. Det gällde också för den gamla regeringen. Det är bara fråga om ett par produktgrupper som man har gått igenom och kommit fram till hur man skall hantera. Det gäller bl.a. smörjoljor för motorsågar. Mycket återstår. Det är riktigt att det brände till när man kom fram till produktgruppen tvättmedel. Jag skall sätta mig in i den frågan också. Jag har inte hunnit i dag.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förbättra analyserna av miljöproblem i Öresund. Utsläppen från miljöstörande verksamheter regleras i miljöskyddslagen. Vid prövning enligt denna lagstiftning åläggs miljöstörande verksamheter att genomföra särskilda kontrollprogram och dokumentera föroreningsutsläppen. Naturvårdsverket, länsstyrelserna och kommunerna skall i sin tillsynsverksamhet övervaka att de villkor som meddelas vid tillståndsbesluten följs. Sedan 1985 bedriver Öresunds vattenvårdsförbund ett för den svenska Öresundskusten samordnat program för recipientkontroll. Kontrollen omfattar flera slags fysikalisk-kemiska undersökningar, planktonundersökningar samt bottenflora och bottenfaunaundersökningar. Resultaten av dessa undersökningar sammanställs och utvärderas varje år, varvid även uppgifter tas fram om den totala belastningen från svenska utsläpp. Varje år görs också en sammanställning och utvärdering av resultaten. Naturvårdsverket kommer nu, enligt riksdagens beslut i juni 1991, under en treårsperiod att disponera ytterligare 75 milj.kr. utöver tidigare anslag för miljöövervakning. Verket arbetar för närvarande med att utforma ett nytt system för den framtida miljöövervakningen, som dels skall garantera kontinuitet och stadga, dels vara så flexibelt att det kan anpassas till förändringar med hänsyn till kunskapsläge och problembild. I detta arbete är också forskningsinstitutioner och andra myndigheter engagerade. Avsikten är också att samordna nationell och regional miljöövervakning. Jag vill slutligen nämna att en noggrann analys av miljförhållandena i Öresund kommer att göras i samband med regeringens prövning enligt naturresurslagen och vattenlagen av en fast förbindelse över Öresund.

Herr talman! Jag håller med om att detta är viktiga aspekter. Tyvärr kan vi inte bättra på historien; det som har hänt och det som inte har hänt i historien är som det är. Jag har själv påtalat problemet och försökt fördjupa mig i det problem som rör bottenfaunan för att se vilka längre mätserier som egentligen har utförts. Detta kommer nämligen att vara en viktig grund för ställningstagande t.ex. när det gäller Öresundsbron, och det är naturligtvis också viktigt ur andra aspekter. Detta är bakgrunden till att ytterligare resurser har anvisats. En viktig uppgift för naturvårdsverket är därför, som jag sade i svaret, att få till stånd ett framtida miljöövervakningssystem inom ramen för PMK, ett miljöövervakningssystem som har mer av kontinuitet och stadga. En viktig del i det arbetet är också att samordna nationell och regional miljöövervakning. Det har funnits brister på den punkten.
Herr talman! Det är sant att vi inte kan ändra historien; det som har hänt har hänt. Det är också sant att i morgon är den första dagen av vår framtid och att det gäller för oss att i alla fall försöka göra möjligheterna större att i framtiden hålla reda på vad som händer. Det är bra att det inom regeringen finns en medvetenhet om att det kanske behövs en bättre användning av resurser, att man ser över samordningen och att naturvårdsverket kommer att arbeta med detta.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat näringsministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta med hänsyn till den situation som uppkommit för de små bryggerierna. Denna skulle enligt Ingvar Eriksson bestå i en tendens till ökad koncentration på bryggerimarknaden efter införandet av bestämmelserna om retur-PET-flaskan. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Utvecklingen inom bryggerinäringen har under de senaste decennierna lett till en stark koncentration av antalet bryggerier. Ett retursystem som kräver förhållandevis stora investeringar kan innebära en viss risk för en ökad koncentration. Jag vill i detta sammanhang erinra om att bryggeribranschens strukturpåverkan genom ett förbud mot engångsflaskor av PET har behandlats vid överläggningar mellan företrädare för regeringskansliet och Svenska Bryggareföreningen. För att underlätta för de små bryggerierna att komma in i retursystemet såväl praktiskt som ekonomiskt, tar föreningen ut en avgift på varje försåld engångsflaska och låter det insamlade kapitalet oavkortat återgå till företagen som finansieringsstöd i förhållande till deras marknadsandelar. På det här sättet kan företagen investera i sådana kollektiva anläggningar för diskning och tappning som behövs för att arbeta med retursystem för PET-flaskor. Bryggareföreningen kan ansöka om att få del i det gemensamma systemet för PET-flaskor mot att det betalar sin del av nedlagda kostnader. Också importörer kan konkurrera med egna drycker på den svenska marknaden med flera olika förpackningstyper. Det gemensamma retursystemet kommer man in i genom en allians med ett svenskt bryggeri eller genom egen etablering. EES-avtalet med EG ger Sverige möjlighet att även i fortsättningen ha en hög ambitionsnivå i miljöfrågor. Även EG har regler av innebörd att miljöhänsyn kan ta över varuhandelns intressen. Den svenska ansökan om medlemskap i EG är ett uttryck för att vi delar Gemenskapens långsiktiga mål, så som dessa har formulerats i Romfördraget och Enhetsakten. Vi är inställda på att då med de andra medlemsstaterna fortsätta att arbeta för att dessa skall förverkligas med stor hänsyn till miljön. Jag vill också erinra om att regeringen har uppdragit åt statens pris och konkurrensverk att studera effekterna av den nya lagen i konkurrenshänseende. SPKs rapport skall föreligga nästa höst, då retursystemet bör vara helt genomfört.

Herr talman! Det är naturligtvis viktiga aspekter som Ingvar Eriksson tar upp eftersom vi inte vet allting i förväg och eftersom teknikutvecklingen, tack och lov, går framåt. Vi har ju möjlighet att göra erfarenheter. Jag vill dock varna för den här vänta-och-se-attityden som innebär att man inte samtidigt vet vart man vill vara på väg. Man måste sätta upp regler så att man pressar fram en utveckling och att inte utvecklingen i stället sprider sig åt alla möjliga håll. Det skulle förmodligen innebära stora kommande belastningar på miljön. Det tror jag att vi båda är överens om. Det är ur den synpunkten som vi med viss ödmjukhet skall avläsa hur det här systemet fungerar och ge branschen en möjlighet att fullfölja det avtal som de har varit beredda att träffa inom sig samt ta ut de pengar som behövs för att också sätta pris på miljön. Det är på det sättet detta skall hanteras, inte med statliga pekpinnar i första hand. Jag antar att branschen inser, och är beredd att värdera, även den typ av aspekter som Ingvar Eriksson här nämnde. Branschen har självfallet ett intresse av att man hanterar produkterna -- på tal om detta med mineralvattnet -- på ett sådant sätt att konsumenterna tycker att de är bra. Jag har stort förtroende för att de kommer att angripa de problem som kan finnas.
Herr talman! Man får förutsätta att konsumenterna annars, genom sitt val, ger signaler om att det krävs en förändring. Det är vi nog överens om. Det allvarliga när vi diskuterar den här frågan är att det fortfarande förekommer en stor import av flaskor som görs av miljöovänlig plast som ger negativa effekter. Att jag pläderar för ett återvinningssystem som komplement eller som ett eventuellt framtida system är av det skälet att då skulle man kunna få bort PVC-plasten snabbare. Det vore intressant att höra om miljöministern är beredd att arbeta vidare på denna tankegång. Den har ju samma syfte som miljöministern har gett uttryck för är så viktigt, nämligen att man ger möjligheter, och sedan är det branschen och marknaden som anpassar sig. Jag delar fullständigt den uppfattningen att vi inte skall ge pekpinnar, men vi skall ge möjligheter.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om målet. Det viktiga här är att få mesta möjliga återanvändning i systemet, att göra det så konkurrensneutralt som det över huvud taget är möjligt, att sätta pris på miljön och att undvika slitoch-släng-delen av den här förpackningsmarknaden så långt detta är möjligt. Det är klart att man med de principerna och inom de ramarna måste vara beredd att diskutera med branschen om möjligheten att hantera t.ex. PVC flaskorna så att man får en annan situation. Det är naturligtvis möjligt att göra detta med hjälp av de avgifter som branschen har att hantera inom ramen för det beslutade systemet.

Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig om fordon som drivs utan fossilbränslen kan bidra till att långsiktigt minska försurningen och om detta kan kompensera att kilometerskatten eventuellt slopas. Göran Persson har frågat mig på vilket sätt ett slopande av kilometerskatten medverkar till att nå målet om att minska kväveoxidutsläppen med Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang. Berndt Ekholms frågeställning berör två mycket viktiga områden i miljöpolitiken, dvs. behovet av att minska användningen av fossila bränslen och att kraftfullt agera för att minska försurningen. Ett pressmeddelande eller ett frågesvar i riksdagen ger inte utrymme att i detalj belysa orsakssambanden eller hur olika åtgärder kan samspela för att nå dessa mål. Låt mig därför bara lämna några exempel på vad en minskad användning av fossila bränslen i transportarbetet innebär för miljön. För det första leder detta till ett minskat nettotillskott av koldioxid till atmosfären, vilket i sin tur minskar riskerna för framtida klimatförändringar. För det andra innebär en övergång från diesel till exempelvis motoralkoholer att hälsovådliga utsläpp som i dag främst berör tätortsmiljöerna kan reduceras. Dessutom minskas utsläppen av svavel. Effekterna på kväveoxidutsläppen är inte lika självklara eftersom dessa beror både på bränslet och på fordonstekniken. För bensindrivna fordon ger utökad användning av katalysatorer och förbättringar av dessa möjlighet till en avsevärd minskning av utsläppen. Det finns beräkningar som visar att utsläppen av kväveoxider kan begränsas väsentligt genom utvecklad fordonsteknik i kombination med alternativa drivmedel jämfört med de utsläpp vi ser från användningen av dagens dieselbränsle. Med känd teknik kan användande av motoralkoholer i dieselfordon ge upp till 50 % minskade utsläpp.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 Den diskuterade ordningen ger inget utrymme för medlemsländerna att behålla eller införa andra skatteformer för vägtrafiken. Innan beslut fattas om eventuella förändringar av det gällande systemet måste självfallet konsekvenserna belysas. Detta gäller konsekvenserna för miljön liksom effekterna på priser och transportsystemets utformning i stort. Oavsett vad som händer med kilometerskattesystemet ligger 30-procentsmålet för kväveoxider fast.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det var mycket positivt i slutet där miljöministern tar upp att det faktiskt krävs en konsekvensbedömning om man gör en så stor förändring av beskattningen som det är frågan om här. Det är också positivt att 30-procentsmålet när det gäller utsläppsminskningarna av kväveoxider ligger fast. Problemet uppkom egentligen när jag läste det här pressmeddelandet där det framgår att man har trott att man kraftigt kan reducera kväveoxidutsläppen om man sätter in alternativa drivmedel. Det är inte riktigt så enkelt. Det är precis som miljöministern säger i svaret att en kombination med fordonstekniken gör detta möjligt. Det är alltså inte drivmedlet i sig som är lösningen på problemet, utan det är en kombination av drivmedel och fordonsteknik som kan lösa problemet. Sedan finns det också ett annat problem att uppmärksamma. Det kommer att ta tid att introducera dessa nya drivmedel, bl.a. etanol och andra motoralkoholer. Tidsfaktorn är mycket avgörande här. Vad skall vi göra i väntan på det? Ja, vi har den traditionella tekniken med bl.a. katalytisk avgasrening och annan teknikutveckling på dieselsidan. Det är den vi får ty oss till under större delen av 90-talet. I det perspektivet blir man oroad när man samtidigt hör att regeringen har för avsikt att slopa kilometerskatten. Det får ju en omedelbar effekt. I kilometerskatten ingår nämligen, genom 1988 års trafikpolitiska beslut, en stor del miljöavgifter. Vi höjde kilometerskatten med i storleksordningen 60 %, bl.a. som följd av detta. Jag tycker inte att miljöministern har gett ett tillfredsställande svar på kombinationen mellan drivmedel och en minskad kilometerskatt. Det skulle jag vilja diskutera vidare.
Herr talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret på frågan. Vi tar upp trafikfrågorna till diskussion därför att de är viktiga i miljösammanhang. Det handlar om olyckor, buller, utsläpp, kväveoxider som miljöministern själv har talat om, kopplad försurningseffekt och koldioxidfrågan. Det är stora svåra frågor. Trafiken skall diskuteras i det här perspektivet. I det sammanhanget är kilometerskatten en viktig komponent. Nu säger regeringen i sin proposition att vi är tvungna att ta bort kilometerskatten. Det är helt enkelt bindande regler i samband med en framtida EG-anslutningen. Jag har frågat om den saken, men får inte svar i dag, ser jag. Det kommer tydligen i ett sammanhang. I det här svaret öppnar Olof Johansson däremot för ett resonemang där han uppenbarligen säger att det först skall göras en konsekvensanalys. Det är icke en oförarglig fråga hur man beskattar framför allt de tunga dieselfordonen ur miljösynpunkt. Precis som den föregående talaren sade innebär det här förslaget, och det står också här i svaret, att man drastiskt sänker beskattningen. Det är en skattesänkning från 3:30 kr. ner till 2:10 kr. Det är alltså en 50-procentig reduktion. Den 50 procentiga reduktionen skall ses mot bakgrund av att när man lade fast dessa avgifter en gång i tiden var detta ett uttryck för att de tunga fordonen skulle bära sin del av kostnaderna jämfört med järnvägen. När miljöministern nu i svaret talar om att EG skulle ha en högre avgift än vi, gäller det bränslet. Men den totala summan av bränslet och kilometerskatten, när den nu har aviserats förändras på det sätt som regeringen har sagt, innebär en kraftig sänkning av kostnaderna för de tunga fordonen. Mot den bakgrunden skulle det vara intressant att höra om Olof Johansson bedömer att detta kommer att minska trafikarbetet och därmed minska utsläppen på våra vägar.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att denna ganska komplicerade teknik hanteras på ett bra sätt. Jag tror att vi kan vara överens om att det hade varit bättre att ha en längre framförhållning än vad vi har i dag. Men vi i den nya regeringen har å andra sidan omedelbart tagit bort dessa 80 öre på etanolen för att verkligen se till att man skall kunna introducera motoralkoholer i tätorter i rendrift så snabbt som möjligt. Därigenom kan man bygga upp en marknad den vägen. Vi har inte kunnat agera snabbare i det avseendet än vad vi har gjort. När det gäller kilometerbeskattningen tycks Berndt Ekholm och jag vara överens om hur det förhåller sig tekniskt, men jag tycker inte att man skall använda detta tekniska förhållande, den här kombinationseffekten av fordonstekniken och bränslet, för att nedvärdera koldioxiden som ett inslag. Det är också viktigt att vi även där vidmakthåller en klar och entydig kurs för att minska dess effekter. Till Göran Persson vill jag säga att jag angivit de förutsättningar som gäller för förhållandet till Europa, och det är viktigt att man är medveten om det. När det gäller den sortens konkurrenspåverkande förutsättningar, och när vi står inför förhandlingar i en sådan fråga, är det viktigt att tala klartext. Det har jag försökt göra så långt det är möjligt. Det är fråga om kilometerbeskattning men även miljökonsekvensanalyser. Vi har därmed inte sagt något om helheten. Det är inte möjligt att göra i dagsläget.
Herr talman! Det är riktigt att den nya regeringen har lagt fram förslag om att ta bort punktskatten på etanol. Jag har här en utredning som visar att detta ändå inte kommer att lösa problemet. Det kan i och för sig vara ett bidrag, men det finns många andra problem med kostnaderna. Detta material där man redovisar statistik kommer från SL i Stockholm. Också den gamla regeringen gjorde ett och annat. Bl.a. anslogs 30 milj.kr. under fyra år för att utveckla tekniken på detta område. Huvudfrågan gäller kopplingen till kilometerskatten. Jag påstår att sänkningen av kväveoxidhalten på kort sikt blir mycket ringa, medan slopandet av kilometerskatten kommer att innebära en kraftig ökning av utsläppen. Kan miljöministern motsäga påståendet att det ligger till på det sättet?
Herr talman! Jag blir inte riktigt klok på vad Olof Johansson egentligen menar. Är det som det står i svaret: ''Innan beslut fattas om eventuella förändringar av det gällande systemet måste självfallet konsekvenserna belysas''. Är det så, eller förhåller det sig som det står i regeringens proposition, nämligen att kilometerskatten skall tas bort, eftersom vi inte får ha den kvar? Om det förhåller sig på det senare sättet, stämmer inte detta med talet om att genomföra en konsekvensanalys. Då är den ju överflödig. Jag skall tydligen diskutera den frågan senare med ett annat statsråd, så vi kan kanske hoppa över den frågan nu. Men Olof Johansson är skyldig mig ett svar. I svaret på frågan talas om drivmedelsavgiften, drygt 2 kr. per liter. Men till detta lägger vi i Sverige kilometerskatten. Vilka konsekvenser får det för miljön när ni gör denna förändring, Olof Johansson? Regeringen har uttalat sig för förändringen. Eftersom det enligt svaret skall göras en konsekvensanalys har väl en sådan gjorts. Vilka blir konsekvenserna?

Herr talman! Jag är överens med miljöministern om att motoralkoholernas betydelse inte skall undervärderas. De är viktiga framför allt när det gäller att reducera koldioxid och kolväteutsläppen. Kombinerat med rätt fordonsteknik, precis som det står i svaret, kan även utsläppen av kväveoxider och svavel begränsas. Frågan gäller inte om detta är bra eller dåligt, det är vi överens om. Det intressanta är kopplingen att regeringen samtidigt är intresserad av att plocka bort kilometerskatten -- det är det allvarliga. Det är därför som vi båda har ställt denna fråga. EG har inga omedelbara planer att lägga in miljöhänsyn i sin beskattningsteknik eller att ta hänsyn till trafikolyckor. Det är någonting man arbetar med på längre sikt, kanske bortom år 2000. Det innebär i så fall att om vi i Sverige övergår till EGs principer, kommer vi att få en sämre miljöhänsyn.

Herr talman! Jag har ytterligare några synpunkter. Om jag inte missminner mig har det förekommit uttalanden från regeringshåll, dock inte av Olof Johansson, om regeringens avsikt är att anpassa och sänka kostnaderna för lastbilstrafiken till EG nivå. Om detta stämmer -- vilket det bör göra eftersom riksdagens utredningstjänst har tagit fram underlaget, och jag hoppas att de har rätt -- kostar det i dag ungefär 3:30 kr. per liter. Inom EG siktar man på en kostnad på ungefär 2 kr. per liter. En sådan anpassning skulle i så fall få mycket allvarliga följder ur miljösynpunkt. Det kommer att leda till att transporterna i ännu större utsträckning går från järnväg till lastbilstrafik, och det är ingen gynnsam lösning. Jag vill slutligen ge miljöministern rådet att nu gripa sig an de näraliggande problemen och då först lämpligheten av förändringen när det gäller kilometerskatten och därefter de långsiktiga problemen med motoralkoholerna.

Herr talman! Leif Carlson har frågat mig om jag avser pröva möjligheten av att tidigarelägga ombyggnaden av riksväg 34 i avsnittet Vimmerby-- Planeringsprocessen för byggande av riksvägar innebär bl.a. att det på lokal och regional nivå lämnas förslag till prioriteringar av vilka investeringar som skall realiseras. Planerna upprättas och fastställs efter remissbehandling av vägverket. Det är endast i undantagsfall som regeringen beslutar vilka vägar som skall byggas. Den 5 november i år förelades riksdagen förslag till sysselsättningsskapande åtgärder bl.a. genom satsningar på investeringar i vägar. Region sydöst, dit Kalmar län hör, fick i detta sammanhang 102 milj.kr. Eftersom fördelningen av dessa pengar inom varje region görs av vägverket, har regeringen den 14 november beslutat att överlämna Vimmerby kommuns framställning om tidigareläggning av ombyggnad av riksväg 34 till vägverket. Det är vanligt att kommuner förskotterar medel till en tidigareläggning av angelägna ombyggnader. I detta fall har emellertid inte kommunen kommit med ett sådant erbjudande.

Herr talman! Elvy Söderström har frågat mig hur trafikförsörjningen skall kunna upprätthållas. Hon påpekar i frågan att det enligt uppgift kommer att uppstå brist på sovvagnar efter 1994. SJ har ett mycket omfattande investeringsprogram för upprustning av befintlig fordonspark och nyanskaffning av vagnar.

Herr talman! Den trafik vi här talar om är den som går under beteckningen olönsam trafik, den trafik som staten köper av statens järnvägar i särskild ordning. Vi betalar under det här budgetåret 577 milj.kr., tror jag, för den här typen av olönsam trafik. SJ har alltså all anledning i världen att se till att det finns tillräckligt med vagnar med den trafik som utförs. Den subventionen innebär i dag i praktiken ungefär 300 kr. per resenär. Jag tror att jag kan försäkra Elvy Söderström att det inte kommer att uppstå någon brist på sovvagnar. Det har jag fått mycket tydliga försäkringar om från statens järnvägar.

Herr talman! Birgit Henriksson har fråga mig när AXE-systemet kan vara infört i Västmanland. Enligt vad jag har erfarit från televerket kommer alla kommunhuvudorter i Västmanland att ha tillgång till AXE år 1993. Samtliga abonnenter i Västmanland kommer enligt verkets nuvarande planer att ha tillgång till AXE år 2000.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsminister Mats Odell för svaret. Vårt stora problem i Västmanland är att vi har haft en kolossal utslagning av stor, tung industri, som tidigare inte har varit så beroende av sådana här moderna växlar. Man har haft sina egna system, man har haft egna kommunikationer, och man har klarat sig bra. I dag försöker vi att få ut etableringar av små företag över hela Västmanland. Den ständiga frågan vi får är: Varför kan icke vi få ett AXE system, som infrastrukturellt skulle betyda så mycket för oss? Man har svårigheter. Man anställer inte så många. Ett sådant här modernt telefonsystem är till stor hjälp just för småföretagandet. Detta är en fråga som vi hör ofta. År 2000 verkar mycket fjärran, även om det inte är så långt fram i tiden. Odell om han är beredd att ta upp en seriös diskussion med företrädare för länet om hur man eventuellt kan skynda på den här utbyggnaden.

Herr talman! Jag skulle också vilja säga att televerket menar att med de utbyggnadsplaner som nu föreligger kommer ända upp till 85 % av abonnenterna i Västmanland att ha tillgång till AXE redan år 1996. Vi vet att exempelvis att Västerås och Sala redan har AXE-stationer. Köping och Kungsör kommer att ha sådana redan Skinnskatteberg, Norberg och Heby kommer att få AXE redan under 1993. Jag vill peka på att situationen trots allt är relativt gynnsam för företagarna i Västmanlands län.

Herr talman! Den här banan invigdes den 10 november, och den har tydligen drabbats av en hel del missöden. Jag har förståelse för de olägenheter som detta innebär. Pendeltågstrafiken i det län som vi nu befinner oss i hade också problem under sin inkörningsperiod. Det är en mängd olika faktorer som spelar in. Jag nämnde en del av de faktorerna. Jag vet att det har handlat om trafikledning. Det har också handlat om elfel på dessa tåg. Dessa fel lär nu vara reparerade. Tidtabellen har inte stämt med matarbussarna. Jag tror trots allt, Birgit Henriksson, att vi skall ge den här banan litet mera tid än de få dagar som har förflutit från den 10 november. Jag kan försäkra att trafikhuvudmannen, SJ och banverket för närvarande gör allt de kan för att detta skall åtgärdas.
Herr talman! Jag vill också ge banan tid. Problemet är att jag inte tror att det tar alltför lång tid innan människor har vant sig vid att man inte skall ta tåget. Det är ett faktum att man kör med mycket gamla vagnar. Om man får veta att nya beställningar kommer att göras och att det kommer att reda upp sig, skulle det ge en betydligt positivare framtoning. Det är viktigt att det fungerar. Matarbussarna fungerar nu, men tågen kommer fortfarande inte i tid. När vintern och snön kommer och vi bara har de gamla ommålade vagnarna, är jag rädd för att den här investeringen har slagit fel.
Herr talman! Jag delar oron. Det är inte bra att man har den här typen av störningar. Jag vill dock upprepa att jag tror att förutsättningarna för att man skall klara av det här är mycket goda. Låt oss trots allt ge banan ytterligare tid för att komma i ordning och kunna fungera som en bra kommunikationsled i Bergslagen.

I meddelande 1991/92:18, daterat 1991-11-19, angavs förutsättningarna för försök med nya debattformer i framför allt ärendedebatter. Av förbiseende blev rekommendationen beträffande replikskiften ofullständigt redovisad. Förutom vad som angavs i meddelande 18 innebär rekommendationen beträffande dessa att ledamöter som deltar i ett replikskifte bör tala från sin bänk i stället för från talarstolen.

Fru talman, kammarledamöter! Som östgöte, representerande Östergötland, skulle jag vilja säga till er som inte har haft förmånen att besöka detta vackra landskap: Välkomna dit! Ta gärna en tur till Vadstena. Lilla Vadstena är ett utmärkt turistmål. Jag garanterar er att ni får en trevlig upplevelse, särskilt om ni kommer på sommaren. Till ett besök i Vadstena hör naturligtvis en rundvandring på Vadstena slott. Det gamla 1500 talsslottet, ett Vasaslott, är en välkänd profil. Det reser sig vackert mot skyn när man närmar sig det, antingen man kommer norrifrån eller österifrån över slätten. Men det är ett problem med Vadstena slott. Tidigare var det omgivet av befästningsvallar. Men de revs på 1800-talet, till stor sorg för oss som nu har förmånen att få vistas i närheten av detta slott. Man har länge önskat en återuppbyggnad av befästningsvallarna, som skulle ge slottet sina gamla proportioner åter. En liten bit på väg har man kommit. En av vallarna är nu återuppbyggd. Den fråga det nu gäller är om vi skall kunna bygga upp de resterande delarna av vallarna eller om detta ärende skall förhalas. Som jag sade tidigare är detta någonting som har diskuterats och önskats mycket länge. När man för tio år sedan fattade beslut om att bygga en vall och i den inrymma landsarkivet var det implicerat i detta beslut att också resten av vallarna skulle resas igen. Riksantikvarieämbetet tillstyrkte byggnationen, med den reservationen att resten av vallarna borde byggas upp inom en tioårsperiod. Så har inte blivit fallet, och jag ser med beklagande att kulturutskottets majoritet inte har tillstyrkt alla de motioner som rekommenderar en återuppbyggnad. Man har avstyrkt motionerna med hänvisning till att en kommitté är tillsatt, arkivdepåkommittén, vars betänkande nu är ute på remiss, och att man vill invänta dessa remissutlåtanden innan man tar ställning. Men, fru talman, jag vill påstå att det inte alls behövs. Oavsett hur det går med delningen av landsarkivens distrikt, finns behov av uppbyggnad av de resterande vallarna vid Vadstena slott. Behoven är av flera slag. Oavsett hur det går med landsarkivet, om man kommer att dela upp distrikten eller ej, är behoven av fler lokaler i dag så stora att de i sig är alldeles tillräckliga. Man får nu använda sig av en rad icke arkivvänliga lokaler och magasin för att förvara värdefullt material. Landsarkivet får också neka att ta emot material, exempelvis företagsarkiv och liknande, för att man absolut inte har plats. Även om de delar som tillhör Småland skulle flyttas, kvarstår behovet av fler lokaler. Östergötland är också ett s.k. intensivdataområde, vilket betyder att det finns stora behov på arkivvärdiga lokaler. Det är orimligt att tänka sig att statliga myndigheter och alla kommuner i Östergötland själva skulle bygga upp ordentliga arkiv. Det skulle bli mycket kostsamt och är näst intill omöjligt. Det styrker också att den bästa, mest rationella och billigaste vägen att gå är att bygga ut befästningsvallarna, så att de kan inrymma fler hyllmetrar. Det finns också andra kulturmiljöbehov som gör sig gällande. Vadstena slott har tack vare ett intensivt arbete från de intresserade, kommuner och organisationer börjat framstå som en av de viktigaste kulturattraktionerna i Östergötland. Man har lagt ner förfärligt mycket arbete och tid på att restaurera slottet invändigt. Vadstenaakademien, den lilla intensivt och arbetande, mycket duktiga institutionen, har dels använt slottet som repetitionslokal, dels haft flera av sina föreställningar där. Akademiens utrymmesbehov skulle kunna tillgodoses om landsarkivet kunde flytta ut ur slottet och in i nya vallar. Jag vill inte uppehålla mig mer vid alla de goda argument som finns för en återuppbyggnad av de resterande vallarna utan hänvisar till de motioner som är väckta i ärendet och vill med detta, fru talman, yrka bifall till den meningsyttring som jag står bakom. Där förelås att riksdagen ger regeringen i uppdrag att stå för en snar fortsatt utbyggnad av försvarsvallarna vid Vadstena slott.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas en av alla de detaljer som tillsammans gör det möjligt att internationalisera utbildningen och forskningen. Det handlar om att ställa upp med bostäder för gäststuderande m.fl. Utskottet har varit överens om att det är betydelsefullt att våra ungdomar kan studera i andra länder. Lika betydelsefullt är det att ungdomar från andra länder kan komma hit. En förutsättning bland många andra är att de som kommer hit har någonstans att bo, det säger sig självt. Det är viktigt att konstatera, vilket utskottet också gör, att det är kommunerna som har ansvaret för planering av bostäder. Det är vi överens om i princip. Alla remissinstanser har betonat vikten av en bra bostadsförsörjning. När det kommer till praktisk handling ser vi nu hur regeringen gör det allt svårare att klara bostadsförsörjningen för framför allt betalningssvaga grupper. Dit hör definitivt gäststuderande. Det framgår av olika yttranden från remissinstanserna som utskottet har haft till grund för sitt ställningstagande. Högskolorna och Svenska Institutet har hittills på olika sätt hittat lösningar i samarbete med studentbostadsstiftelser, kommunala bostadsstiftelser, kommuner och andra. Men genom att nu kraftigt höja hyreskostnaderna har regeringen i praktiken avsevärt försvårat möjligheterna att ta emot gäststuderande och gästforskare. Det skall villigt sägas att detta säkerligen inte har varit något motiv för den förda politiken, men det visar att det är nödvändigt att politiken hänger ihop, att man inte kan tycka en sak och sedan göra någonting helt annat. Fru talman! Jag har inte något yrkande i den här frågan. Det får anstå till dess att kammaren skall diskutera bostadspolitiken. Mina kolleger i utbildningsutskottet, som nu klart markerat vikten av att de gäststuderande har någonstans att bo, har då möjlighet att också följa upp hur det har fungerat i praktiken. Vid detta tillfälle kommer det med stor säkerhet att finnas en socialdemokratisk reservation om en bostadspolitik som skulle göra det möjligt för alla människor att skaffa sig en bostad. Om ni röstar för den, kommer möjligheterna att avsevärt förbättras för gäststuderande och gästforskare att hitta någonstans att bo när de kommer hit.

Fru talman! Rune Rydén sade att problemen blir större om några år. Därmed är vi överens om den verklighetsbeskrivningen. Jag är rädd för att den ryckighet i bostadsproduktionen som regeringens bostadspolitik leder till kommer att drabba de gäststuderande och gästforskarna. Det är ju inte bostadsförmedlingen som bygger bostäder, utan det är studentbostadsstiftelserna, de kommunala bostadsstiftelserna och andra bostadsproducenter som producerar bostäder, som sedan bostadsförmedlingen förmedlar. Den här ryckigheten medför att inget bostadsföretag vågar göra någon planering inför framtiden när det gäller bostäder. Man känner inte till förutsättningarna, och eftersom det är stora satsningar som skall göras, måste riksdagen ge långsiktiga planeringsförutsättningar. Det är viktigt för bostadspolitiken i stort och också när det gäller den här frågan. Det är mycket olyckligt att problemet med bostäder för gäststuderande kommer upp precis nu när vi står i begrepp att gå in i ett utökat samarbete med Europa och världen i övrigt när det gäller utbildning och forskning. Tack.
Fru talman! Vi kan vara överens om att det i och för sig är olyckligt att det i framtiden kan bli problem med att ordna bostäder åt gäststuderande. Men problemet är inte så lätt att lösa som man kan tro, vilket bl.a. hänger på att vi i Sverige har en alldeles speciell struktur, som vi måste försöka komma till rätta med genom förhandlingar med studentkårer och studentbostadsstiftelser. Till skillnad mot omvärlden är det i regel vid de större högskoleorterna och universiteten studenterna som disponerar över bostäderna. Det är också dessa studenter som i dagsläget anser att det finns tillräckligt många bostäder för att de skall kunna försörja de svenska studenterna med bostäder. Man har inte behövt göra någon planering, eftersom det inte har varit aktuellt att ta emot t.ex. 500 extra studenter utifrån, någonting som under de kommande åren kommer att bli aktuellt för Lunds universitet. När dessa extra studenter kommer, är det självklart att belastningen på bostadsmarknaden i Lund ökar, framför allt ökar problemen för Akademiska föreningen som har att ordna bostäder. Dessa bostadsproblem skulle kunna lösas om de studenter som studerar utomlands var villiga att lämna sina bostäder till de gäststuderande som kommer hit. Men av olika skäl är man inte villig att göra det. Man föredrar att behålla sin bostad, eftersom hyresnivån inte är högre än att man anser än att man mycket väl kan behålla denna bostad och betala dubbla hyror medan man är utomlands. Ett annat skäl är att en student som åker utomlands och en gäststuderande som kommer hit inte har samma tider. Därför har de olika behov av bostäder under olika tider. I de länder som man studerar i är bostadsförsörjningen ordnad på ett helt annat sätt. Där är det universitetens uppgift att tillhandhålla de bostäder som de redan har. Dessutom är bostadsstandarden en annan, vilket kanske bidrar till problemen här hemma, och gör det lättare och billigare för våra studenter att bo i universitetens bostäder i t.ex. Tyskland, Frankrike eller Italien. Vi kan inte hitta någon bestämd och enstaka lösning för situationen i Sverige, utan för varje universitetsort måste man finna den för platsen i fråga den mest lämpliga lösningen. Vid t.ex. Lunds universitet vore det rimligt att än en gång inrätta ett internationellt studenthem, vilket också liksom tidigare borde ske i studenternas regi, eftersom det är så som studenterna i Lund sedan mycket lång tid tillbaka har försörjts med bostäder, och det har fungerat alldeles utmärkt. Att, som Eva Johansson gör, blanda in den statliga bostadspolitiken i allmänhet är, som jag också sade i mitt inledningsanförande, fullständigt irrelevant.
Fru talman! Rune Rydén anser att kostnaden för en bostad är irrelevant. Jag kan försäkra Rune Rydén att han får svårt att hitta meningsfränder i fråga om den bedömningen. Det är många människor, inte minst unga människor, som i dag är mycket oroade för sin bostadssituation, just på grund av hyreskostnaderna. Detta gäller naturligtvis också många studerande. Och visst är det av betydelse vad en bostad i Sverige kostar för den som kommer hit för kortare eller längre tid och skall studera! Det är kanske inte av betydelse för alla, för en del har naturligtvis förmånen att kunna strunta i kostnaden, men om bara sådana gäststuderande kan komma hit, blir det nog ett konstigt urval utan den bredd som vi i allmänhet skulle önska. Av de remissyttranden som redovisas i utskottets betänkande framgår det -- precis som Rune Rydén sade -- att man på olika högskoleorter har löst problemet på olika sätt. Det tycker jag är bra, för det behövs nog mycket av fantasi och kreativt tänkande för att kunna ta till vara de resurser som finns. Men det behövs också en statlig bostadspolitik som stöd i de fall där man måste bygga de nya lägenheter som ändå måste byggas -- oavsett i vilken regi. Det behövs också en statlig bostadspolitik som bidrar till att inte i onödan öka hyreskostnaderna för de bostäder som redan finns. Rune Rydén sade att det i många andra länder är universitetens uppgift att ordna bostäder. I det utskottsbetänkande som också Rune Rydén har skrivit under har vi enhälligt uttryckt att det är kommunerna här i Sverige som har ansvaret för bostadsplaneringen, såväl när det gäller de studerande som i fråga om de som arbetar och alla andra grupper. Kommunernas ansvar är i det här fallet totalt, och de behöver ha långsiktiga planeringsförutsättningar för att de skall kunna klara sin mycket svåra uppgift. Den ryckighet som vi nu upplever riskerar att strypa byggandet av nya bostäder och också indirekt försvåra utbytet av gäststuderande. Det här är någonting som jag som sagt tycker att Rune Rydén borde fundera litet över senare i höst när vi återkommer till bostadspolitiken.

Fru talman! Är anledningen till att Rune Rydéns namn inte finns med i betänkandet att han inte står för vad som anförs i betänkandet?

Fru talman! I detta betänkande om trafiksäkerheten är utskottet i huvudsak enigt. Jag skall därför ta upp endast några viktiga punkter där vi förväntar oss snabba förändringar. Först och främst när det gäller körkortsåterkallelse för hastighetsöverskridande skriver utskottet att det ''måste förutsätta en individualiserad bedömning och att bedömningen i fråga om körkortsspärr och körkortsåterkallelse för hastighetsöverskridande skall kunna och bör påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet''. Tyvärr har detta uttalande inte fått avsedd verkan, utan grunderna för återkallelserna har tolkats på olika sätt. Därför beställer vi nu ett förslag från regeringen som bättre tar hänsyn till omständigheterna kring hastighetsöverträdelser. En annan viktig fråga där vi förväntar oss att ett förslag snarast föreläggs riksdagen är att skolbarnen vid skolskjutsning bör erbjudas sittplats i bussen. Detta är ingen ny fråga. Den har behandlats under lång tid, men nu är det dags att gå till handling. Därför förväntar vi oss ett förslag i frågan. Skolbarnens säkerhet är en angelägen och mycket viktig fråga. Vidare i utskottets skrivning i betänkandet begär vi en omprövning av TSVs beslut att sänka hastigheterna från 110 km tim på ca 60 mil vägar. Denna skrivning har väckt stort intresse även utanför denna kammare. Låt mig därför bara konstatera, utan att därför föregå TSVs kommande beslut i ärendet, att viktiga förändringar i trafikmiljön -- det må handla om hastighetsbegränsningar eller andra viktiga trafiksäkerhetsinsatser -- måste vara bättre förberedda och förankrade än vad detta beslut var. Det kan vi nu se efter att ha haft dessa begränsningar några år. Beslut som inte fungerar eller inte får avsedd verkan skall justeras. Det är viktigt för den politiska trovärdigheten på trafiksäkerhetsområdet. Det betyder inte att hastighetsbegränsningar av miljöskäl inte kan vara verkningsfulla i vissa fall. Men då måste de vara bättre förarbetade och förankrade bland bilisterna. Till sist vill jag säga att utskottets betänkande är enigt i stort. Det betyder att även det parti som i valrörelsen gav ett intryck av att det ville göra stora ingrepp i trafikpolitiken, t.ex. avskaffa parkeringsvakter och att man skulle strunta i hastighetsbegränsningar, det parti vars ledning försökte skaffa sig extra PR genom att i media offentligt skälla ut trafikpoliser samt allmänt gav ett intryck av radikala förändringar på trafikområdet, nu har ställt in sig i ledet, dvs. inte har väckt några av sina populistiska förslag vid utskottsbehandlingen. Sedan partiet kom in i riksdagen har det tystnat. Ny Demokrati har inget nytt att komma med på trafikområdet. Partiet ställer sig bakom de etablerade partiernas förslag. Det ger detta betänkande vid handen. Men det är väl egentligen ingen överraskning för de etablerade partierna. Ny Demokrati kan inte tillföra trafikpolitiken något nytt som inte partierna redan har diskuterat eller håller på att förändra för att förbättra trafiksäkerheten i vår gemensamma trafikmiljö.

Fru talman! Jan Sandberg säger att vi måste se till att antalet dödade och skadade i trafiken minskas. Den av väg och trafikinstitutet publicerade statistiken visar att just den aktuella hastighetssänkningen på drygt 65 mil motorvägar har lett till att årligen nio personer färre har mist livet. Dessutom har 96 personer färre råkat ut för trafikskador. Just dessa uppgifter blev inte behandlade när frågan togs upp i trafikutskottet. Statistik eller entydig information om hur mycket hastigheterna i verkligheten sänkts har heller inte varit tillgängliga. Väg och trafikinstitutet visar nu på att hastigheten sänkts med ungefär 10 km i timmen till följd av vidtagna åtgärder. En mätning som gjordes 1989 visar att utsläppen av avgaser från personbilar minskat med uppemot 21 %. I diskussionen i trafikutskottet fick man ett intryck av att det var fråga om en högst marginell sänkning. Det är alltså själva beredningen som jag tycker har varit otillräcklig. Därför tycker jag inte att det är skamligt att föreslå att vi utreder frågan på nytt. Jag yrkar bifall till mitt återförvisningsförslag. Om det skulle falla yrkar jag bifall till det särskilda yrkande som jag har framställt i anledning av mom. 5.